Herr talman! har frågat justitie och migrationsministern om han avser att agera så att Transportstyrelsens framställan om en lagändring hanteras skyndsamt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Vi ska ha ordning och reda på våra vägar. Det är en viktig del i regeringens arbete på transportinfrastrukturområdet. Vi har kommit en bra bit på vägen. Sedan regeringen tillträdde 2014 har vi fått ett mobilitetspaket på plats i EU. En viktig del av mobilitetspaketet är skarpare kontroller för att registrera när och var en lastbil har passerat en gräns och för att lokalisera lastnings och lossningsverksamheten. Med införandet av smarta färdskrivare kommer detta att ske automatiskt, vilket kommer att försvåra manipulationer av färdskrivare avsevärt. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare för att genomföra en översyn av reglerna om förverkande i syfte att säkerställa att lagstiftningen är effektiv, ändamålsenlig och modernt utformad. Dessutom gav regeringen i augusti 2019 en särskild utredare i uppdrag att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder, för att fler ska följa reglerna på området. När det gäller Transportstyrelsens förslag, som bland annat avser att förtydliga systemet med kontroll och sanktioner vid manipulation av färdskrivare, finns det redan i dag flera olika lagar som kan tillämpas när det gäller förfalskning av färdskrivardiagramblad och manipulation av färdskrivare. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att regeringen vidtagit flera åtgärder och initiativ för att motverka manipulation av färdskrivare.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Manipulation av färdskrivare och fusk inom åkerinäringen är ett elände. Jag har själv stått på vägen och kontrollerat den tunga trafiken. Det gjorde jag under tolv år. Jag har alltjämt nära kontakt med flera av mina gamla kollegor för att diskutera situationen. De är djupt bestörta över den situation som råder. De kan ta in ett fordon och konstatera att färdskrivaren är manipulerad, men lagstiftningen når sedan inte hela vägen för att lagföra åkeriet och eventuellt föraren på vägen. I ett av de senaste exemplen stoppade man en bil som kom från Bulgarien. Det skedde 2017. Man konstaterade att färdskrivaren var manipulerad och tog den i beslag, och så skulle man anmäla åkeriet för detta. Det fanns en företagsbot på 150 000. Men tingsrätten kunde aldrig delge åkeriet stämningsansökan, varpå man lade ned ärendet. Då var polisen tvungen att lämna tillbaka den manipulerade färdskrivaren. Jag har aldrig hört om något liknande - att man lämnar tillbaka ett brottsverktyg. Det som står i 165:an är väldigt tydligt. Man får inte manipulera. Man får inte använda utrustning som kan påverka data som samlas i färdskrivaren. Statsrådet brukar emellanåt säga att han gärna är teknikvänlig, tror jag att ordet är, och att jag då i motsvarande grad är teknikfientlig. Men det som skiljer oss åt är kanske att jag har kunskapen om hur man manipulerar och hur enkelt det är att gå in i systemet och släcka ut information för att dölja att man har kört dygnet runt utan att ta sin vila. De systemen är i dag så raffinerade att det inte ens går att upptäcka dem om man kopplar in sig i färdskrivaren. Inte ens tillverkaren kan upptäcka manipulationen. Så raffinerat är det i dag. Det kostar ungefär 35 000 kronor att installera detta i en lastbil. Sedan är det bara att åka. Alla färdskrivardata ser jättefina ut. Man har haft sin vila. Man har inte kört mer än tillåtet. Man har tagit sin rast så som det står i regelverket. Men i själva verket är det samma förare som sitter och kör nära nog dygnet runt. Han lägger ned huvudet i kudden ett par timmar på natten när det är som värst - sedan är det upp igen. När jag var kvar på trafikpolisen i Skara hade vi några exempel där vi stoppade förare som åt små vita piller för att hålla sig vakna. Detta är läget ute på vägarna, och det har inte blivit bättre sedan jag slutade 2007. Det har bara blivit värre. Jag har kontakt med mina gamla kollegor, och för ett tag sedan fick jag ett mejl där en polis skriver att vi måste hitta på någonting innan alla får reda på att det är gratis att fuska i Sverige. Det finns en stor frustration över att man inte kan lagföra. Detta står tydligt i lagstiftningen. Det är svaret som har kommit från departementet. Men sedan tar det slut, för när man väl kommer till den punkt där man ska lagföra den som har begått brottet finns inte verktygslådan på plats. Sedan kan det finnas mobilitetspaket, lagstiftningar och ambitioner staplade på varandra. Men det hjälper inte om man inte har det där sista verktyget för att lagföra den som begår ett brott. Detta behöver regeringen tydligt gå in och styra upp för att se till att vi får en kontrollverksamhet som kan utökas, men också att vi får en lagstiftning som gör att den som begår ett brott faktiskt lagförs, så att man inte bara kan skratta och åka vidare.
Herr talman! Jag tror att jag har sagt att jag är teknikoptimist, och det kan jag notera att Thomas Morell kanske inte alltid är. Jag inser också att jag har lite andra erfarenheter än att ha varit trafikpolis 2007. Jag kan bli lika frustrerad över att det då fanns förare med "små vita piller", för att citera Thomas Morell, men jag kan också konstatera att vi nu har gett ett uppdrag som innebär att polisen ska få nya verktyg att göra inte bara alkoholkontroller utan också sållningsprover för att kunna gripa in tydligare när det gäller narkotikapåverkade förare. Vad vill jag säga med detta? Jo, att vi agerar. Sedan 2014 när vi fick ett regeringsskifte har vi infört klampning, beställaransvar och sanktionsväxling. Sanktionsväxling innebär bland annat att i stället för att man skickar ett brev till ett åkeri i Rumänien - som de inte svarar på, vilket gör att man därmed inte kan avkräva böter - kan man redan på plats ta ut direkta avgifter. Annars kan man låsa fast fordonet vid vägen. Vi har helt andra verktyg nu. Missförstå mig inte. Jag är väldigt angelägen om att vi utvecklar fler verktyg för att skapa ordning och reda i yrkestrafiken. Det är därför vi nu har infört ett flertal olika instrument. Det är därför vi har sett till att förändra regelverket när det gäller sanktionsväxling och vilka avgifter som man drabbas av när man bryter mot reglerna. Det är därför vi på EU-nivå har förhandlat fram ett mobilitetspaket som gör att det bland annat är utstationering från dag ett. Det är kontroll av cabotagetrafiken eller vid kombitrafiken på vägdelen. Det är därför vi i mobilitetspaketet nu ser till att få smarta färdskrivare. Det är därför vi inte minst har en utredning om ytterligare sanktionsväxling men också effektivare kontroller av yrkestrafiken. Vi kan konstatera att antalet kontroller av kör och vilotidsregler har ökat. Det är fler cabotagekontroller som genomförs. Vi gav dessutom extra öronmärkta resurser till polisen för att just göra dessa insatser. Det som skiljer är att vi nu och även förra mandatperioden har en socialdemokratiskt ledd regering som aktivt gör insatser, till skillnad från innan dess. Då var den allenarådande linjen att man inte ville göra någonting för det viktiga var att vi hade låga transportkostnader och fri rörlighet. Jag vet att Thomas Morell tycker att det är en svår fråga. Men Sverigedemokraterna som Thomas Morell ändå röstar på och representerar är ett parti som säger att man vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Det är samma Ulf Kristersson som satt i den regering som under långa år inte gjorde någonting för att stävja fusket inom transportsektorn, för att skapa ordning och reda eller för att se till att vi hittar gemensamma europeiska regler på området. Därmed ligger också ett ansvar hos Sverigedemokraterna för vilket politiskt alternativ som man faktiskt förordar. Jag är övertygad om att vi kan komma till rätta med fusket inom transportsektorn. Jag är inte bara teknikoptimist, utan jag är också optimistisk inför att vi kan få fler och effektivare kontroller på väg. Vi kan med smarta färdskrivare också stävja en hel del av det fusk som finns. Sedan kommer alltid organiserad och ekonomisk brottslighet att hitta nya kryphål och nya vägar. Låt oss då vara där och ständigt jaga, ständigt kontrollera och se till att vi kan skapa sjysta konkurrensvillkor för svensk åkerinäring med bra arbetsvillkor för dem som jobbar inom transportsektorn. Det innebär goda möjligheter för bilinspektörer, trafikpoliser eller hur nu yrkesgrupperna kommer att definieras om vi får en yrkestrafiktrafikinspektion som kan säkerställa att vi får än mer kontroller både på väg men också via register. Det är så vi arbetar med att se till att få en sund och bra transportsektor.
Herr talman! Tack för svaret, statsrådet! Den 10 oktober 2010 arrangerade jag ett möte i Skövde. Då var Sten Bergheden från Moderaterna och Monica Green från Socialdemokraterna där. Vi hade till och med lånat in lite lastbilar så att de skulle kunna få se hur den digitala färdskrivaren fungerar, detta under av teknik som skulle förhindra allt fusk enligt dem som var förespråkare. Sedan dess har det varit en lång diskussion och många debatter. Vi har haft visningar för politiker i alla varianter för att påvisa hur fusket äter sig in i svensk transportnäring. Det är företrädesvis utländska aktörer som gör det. Men man ska inte bara säga att det är utländska. Det finns även svenska aktörer som döljer sig bakom utländska nummerplåtar, alltså fordon som är falskskyltade. Då flyger de under radarn. Man kommer inte åt dem, och man kan inte lagföra dem. Bara de försvinner utanför landets gränser är kusten klar. Det här har blivit ett jättebekymmer. Tilltron till den digitala färdskrivaren var nästan skrattretande under en period. Det började så enkelt med att man tog en gammal bilhögtalare och satte den på givaren på växellådan. Sedan somnade färdskrivaren, och så var det bara att åka. Det upptäckte polisen ganska snart när det hängde magneter lite här och var. Då kopplade man i stället in sig i systemet. Men då kunde polisen å andra sidan mäta. Via ett diagnosuttag i hytten såg de att det låg en onormalt hög spänning på givaren. Då flyttade man fram positionerna ytterligare inom den kriminella verksamheten. Nu kopplar man in sig på ett sätt som gör att det inte går att mäta sig fram och se och förstå att det är manipulerat. Det är detta som är så viktigt att förstå både för regeringen och för andra som ska fatta beslut. Om man förlitar sig på den digitala färdskrivaren är man helt vid sidan av. Då kommer man inte åt problemet. Vad som är viktigt i det här sammanhanget är att man har kontroll på vägen med duktiga tjänstemän som kan göra en bedömning. Är det rimligt att fordonet har förflyttat sig därifrån till dit på den tid som anges? Det gods som ligger på lasten, var kom det in någonstans? Vilken position ska det gå till och så vidare? Det handlar om att man skapar sig en bild av hur transporten är utförd innan man ens har pratat med föraren. Sedan tittar man på färdskrivardata och lägger pusslet. De som jobbar på vägen i dag är inte så många. De är några stycken. De finns nere i Helsingborg, i Västerås och i Sundsvall, och sedan har vi ett gäng i Eskilstuna. Det är de vassaste kontrolltjänstemännen som polisen har i dag när de är ute och kontrollerar. De säger att det är som att fiska i ett akvarium. De kan gå ut på vägen, stoppa och plocka in, och de hittar fel direkt. Tänk om vi kunde få en kontrollverksamhet som verkligen sätter ned foten och markerar för dem som ägnar sig åt kriminell verksamhet på våra vägar. Man har skapat en förutsättning för de kriminella nätverken att få en struktur i logistiksystemet där de kan sköta sina interna transporter. Det har blivit på det sättet när man har avvecklat trafikpolisen. Man lever i tron att en digital färdskrivare ska lösa alla bekymmer för en. Då har man i stället skapat en fri marknadsplats för kriminella. Det är dags att göra en förändring. Det är dags att rusta kontrollverksamheten och släppa tron på att den digitala så kallade smarta färdskrivaren löser problemen. Det kommer den inte att göra. Den skapar bara nya.
Herr talman! Jag konstaterar att Thomas Morell undviker sambandet och kopplingen till Moderaterna och det faktum att en moderatledd regering under sin tid inte gjorde någonting. Det är ändå det alternativ som Thomas Morell förordar om det skulle vara ett val nu. Jag tror att Thomas Morells partiledare har sagt att han är beredd att ta varje tillfälle som finns för att se till att byta regering. Kommer en sådan regering som Sverigedemokraterna aktivt stöder att vara den som driver frågan om att det ska vara sjysta villkor för chaufförerna på våra vägar? Kommer en sådan regering att se till att driva frågor om mobilitetpaketet och utstationering från dag ett så att det inte blir en osjyst konkurrens med låga löner gentemot svenska transportarbetare? Hittills har vi inte sett några sådana tecken från de partier som Sverigedemokraterna säger sig vilja stödja och samarbeta med. När det sedan gäller teknik finns ny teknik som innebär att vi ökar förutsättningarna att kunna följa godset och fordonet. Vi har ett regelverk på plats som jag har varit med att förhandla fram i EU på natten mellan den 3 och den 4 december. Det innebär att vi inte minst kan utrusta fordonet på ett sätt så att vi följer det. Förare får skyldigheten att återvända, och till och med fordonet ska återvända till sitt hemland. På det sättet kan vi med ny teknik skapa nya kontrollmöjligheter. Vi har också tillsatt utredningen utöver alla de insatser som vi har gjort för att få en effektivare kontroll av yrkestrafiken. Jag kanske ändå ska passa på att fråga Thomas Morell om Sverigedemokraterna ännu har någon uppfattning om behovet av en samlad organisationsform när det gäller kontroll av yrkestrafiken. Behövs en yrkestrafikinspektion i Sverige, Thomas Morell?
Herr talman! Jag ska svara direkt på den frågan. Svaret är ja. Jag har också skrivit en motion om detta. Vi behöver ha skarp personal ute på vägen i en sådan omfattning att det ska vara en stor upptäcktsrisk att begå brott ute på vägen. Vi måste få ordning och reda. Statsrådet behöver inte vara det minsta orolig. Vem det än är som kommer att vara statsminister nästa val, och om jag har förtroendet att vara riksdagsledamot, kommer jag att driva den här frågan. Jag kommer att fösa den frågan framför mig till dess vi har en lösning. Så enkelt är det. Ja, det är skillnad på att jobba på trafikpolisen 2007 och att göra det i dag. Men mejlet jag fick är daterat den 17 november klockan 16.22. Förhållandena är precis desamma nu som då, men omfattningen är betydligt större. De är frustrerade, mina gamla kollegor, över att inte komma åt dem som sätter i system att fuska. Det slår undan benen för den seriösa åkerinäringen. Vi har vad man kan kalla modernt slaveri på våra vägar, där man bokstavligt talat kör livet ur människor. Det duger inte. Vi måste få till en förändring. När jag jobbade på trafikpolisen fick vi in en förare som somnade när vi pratade med honom. Det berodde inte på att vi var så sagolikt tråkiga att prata med, utan det berodde på att han hade kört i 55 timmar utan godkänd vila. Det förstår var och en att när man då kommer in och blir sittande och det stannar av, då somnar man. Han hade anordningar i hytten där han gjorde sina behov under tiden han körde. Det här var 2007. Det är inte bättre i dag. Det måste bli en förändring.
Herr talman! Thomas Morell berättar om hur Sten Bergheden, Monica Green och han förde en sådan här diskussion 2007. Jag kan tänka mig att alla tre var frustrerade över den brottslighet som fanns i transportsektorn och tyckte att polisen behövde nya verktyg och att det behövde göras något för att förbättra förutsättningarna i transportsektorn. Det som sedan hände var att den borgerliga regeringen som vi hade då under alla sina år, ända fram till 2014, inte gjorde någonting. Sedan kom klampning, sanktionsavgifter, beställaransvar, lika krav på vinterdäck så att man inte har lägre krav på utländska fordon och mobilitetspaketet. Listan är lång på de insatser som nu görs för att skapa ordning och reda inom transportsektorn med öronmärkta resurser till polisen för att göra cabotagekontroller, med en utredning om en möjlig yrkestrafikinspektion och med bättre verktyg för att polisen ska kunna agera. Vi agerar. Vi skapar hopp och framtidstro i en åkerinäring som annars har pressats av osjyst konkurrens från inte minst östeuropeiska åkerier med usla löner och arbetsvillkor och fordon som ofta är av sämre kvalitet. Nu ställer vi krav på vinterdäck redan vid gränsen för tunga fordon, oavsett vilket land de kommer från. Nu när vi implementerar mobilitetspaketet är det utstationering som gäller från dag ett för både cabotagetrafik och kombitrafik på vägen, det vill säga att det är de villkoren som gäller för dem som arbetar i transportsektorn även om de kommer från ett annat land. Det här hyllas av fackföreningsrörelsen. Det här hyllas av åkerinäringen. Det här genomdriver vi under den här regeringen, vår socialdemokratiskt ledda regering, tillsammans med Miljöpartiet och med stöd av ett antal andra partier. Det är jag stolt över.